Herr talman! För cirka tio år sedan redovisade Avsikten med den rapporten var att lägga fram ett underlag för politiker och andra beslutsfattare. Rapporten visade på många brister i svensk sjukvård, inte minst fördelningen av sjukvårdsresurserna. Därefter tillkom 1983 års hälso och sjukvårdslag, som fastslog begreppet vård på lika villkor för hela befolkningen. Att tillgången på läkare varierade kraftigt visade SPRI Västerbotten var tillgången ca 30--40 % under riksgenomsnittet. Där fann man också en större förekomst av hjärt och kärlsjukdomar samt diabetes, och där var sålunda läkartillgången sämre än i landet i övrigt. Det fanns inte heller toraxkirurgisk verksamhet för patienterna i norr, utan de hänvisades till Uppsala. Detta var ett stort debattämne på den tiden. Nå, tio år senare mår väl Sverige bättre? Ja, hälsoläget i Sverige har förbättrats generellt sätt. Men patienterna, särskilt i norr, upplever fortfarande att tillgängligheten till sjukvård knappast har förbättrats. Köerna är fortfarande orimliga, trots att läkarkåren har ökat med 150 % på 20 år från ca 10 000 till 25 000. Hälso och sjukvårdslagen är ju en ramlag, som skulle innebära större frihet för kommunerna och landstingen att utforma vården efter uppställda mål. Senare fick vi dessutom Dagmaröverenskommelsen, som skulle innebära en styrning av läkarresurserna. Men av den vanten bidde knappt en tumme. Varken landstingens ökade möjligheter eller Dagmarupgörelsen har medfört någon bättre resursfördelning inom primärvården. I mitt hemlän, Västerbotten, har vi trots läkarutbildning i länet och fler utbildningsplatser fortfarande oacceptabla vakanser på disktriksläkartjänsterna. I går kontrollerade jag hur det var i Lycksele sjukvårdsdistrikt. Där finns 28 tjänster inrättade. Av dem är drygt hälften besatta med ordinarie befattningshavare. Fem tjänster saknar helt vikarier. I Skellefteå, en annan glesbygdsdel av länet, finns det 23 tjänster, och knappt en tredjedel är besatta med ordinarie befattningshavare, och nästan fem tjänster saknar vikarier. För oss liberaler har målet alltid varit en väl fungerande sjukvård -- något av en hörnsten i välfärdsstaten. Både Göte Jonsson och Bo Holmberg har framfört detta som sina åsikter. Jag tror att det i Sverige råder en stor enighet om att vi skall ha en bra sjukvård. Vi skall också erkänna att vi har en sjukvård med hög kvalitet. På de flesta områden möter patienterna både en imponerande professionell kompetens och ett starkt engagemang från hälsooch sjukvårdens personal. Men bristerna är också uppenbara -- begränsade valmöjligheter för patienten, bristande kontinuitet, besvärande kösituation och en svag personalpolitik som lett till svårigheter att rekrytera och behålla personal. Det råder även geografisk obalans som märks särskilt i glesbygdslänen. Huvudmännen har inte lyckats styra resurserna till primärvården. Varför gör man inte som i Norge i fråga om läkarrekrytering, nämligen ger extra meritvärdering för tjänstgöring i glesbygd, bättre lön och framför allt tillgång till en förbättrad fortbildning och med forskning? Fortfarande är läkartillgången avgörande för att man skall kunna förse människorna med en god hälso och sjukvård. Detta sagt utan att på något sätt förringa betydelsen av all övrig personals insatser som är ovärderlig i det lagarbete som sjukvården utgör. Herr talman! Folkpartiet liberalerna har envist fört kampen för att kapa köerna.

Det visar att det går att förbättra tillgängligheten inom sjukvården om viljan finns. Göte Jonsson har nyss varnat för att andra kategorier av sjuka kan hamna längre ned på stegen, men det får absolut inte ske. Det blir regeringens uppgift att se till att resurserna fördelas på ett bra sätt. Våra krav från tidigare år förverkligas nu äntligen när det gäller kösituationen, och mer kan göras. I riksdagens revisorers rapport, som till en del ligger till grund för dagens betänkande -- det finns även en rad motioner -- tas problematiken med tillgänglighet och resursfördelning upp. En del kritik har framförts mot rapporten, och den måste tillbakavisas. Revisorerna har uttryckligen sagt ifrån att de har granskat enbart ett antal delfrågor, t.ex. om hälso och sjukvårdslagen följs, dvs. om människor får vård på lika villkor och om vården har utformats enligt statsmakternas intentioner. Och i detta sammanhang finns en rad brister. Riksdagen har även vid ett flertal tillfällen uttalat sig för en förstärkning av primärvården, vilket den inledningsvis nämnda SPRI-rapporten gav belägg för. Men så har inte skett. T.ex. Malmö kommun, med en total sjukvårdsbudget på 11 700 kr. per invånare, anslog 1988 enbart 450 kr. per invånare till öppen primärvård. Varje allmänläkare i kommunen hade därmed ansvar för 6 700 personer, vilket är en omöjlighet. Då blir det inte någon husläkare eller familjeläkare. En kontinuitet inom primärvården, som folkpartiet liberalerna efterlyst alltsedan slutet av 70-talet, då den första utredningen om husläkarsystemet tillkom på vårt initiativ, har också revisorerna förordat. En väl utbyggd primärvård utgör basen för svensk sjukvård. Den är en förutsättning för att befolkningen skall få bra hälso och sjukvård med rimliga resursinsatser. Folkpartiet liberalerna anser att det finns resurser, kanske inte tillräckliga, men ganska mycket. Men organisationen inom sjukvården måste ses över. En distriksläkare, husläkare, skall inte behöva ha ansvar för mer än 2 000 patienter, inte över 6 000 som i Malmö. Sveriges läkarförbund instämmer i detta förslag. Vi liberaler har länge arbetat även för rätten att varje enskild invånare skall ha sin egen läkare. Och nu skall etableringshindren bort. Regeringen har tydligt markerat detta, vilket framgår av regeringsförklaringen, där en större översyn av hälso och sjukvården har aviserats. Göte Jonsson har ganska ingående talat om detta. Jag tror att vi alla är överens med regeringen om att behovet av att förbättra och förändra vården blir en av de viktigaste uppgifterna när det gäller välfärdspolitiken. De förslag som nu finns i betänkandet kommer därför att beredas vidare i den kommande utredningen. Jag tror att vi alla noggrant kommer att följa detta arbete och resultatet av det. Herr talman! Det yttersta ansvaret för hälsan åvilar trots allt den enskilde själv, något vi aldrig kan komma ifrån trots alla organisatoriska förändringar. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 6.

Herr talman! Hälso och sjukvården är sannerligen ett område som är statt under stor förändring. Men vi här i riksdagen kan inte hävda att det är vi som kläcker idéerna eller står för förnyelsen och de nya tankarna. Runt om i landstingen är man i full färd med att prova nya verksamhetsformer, organisationer, system -- bl.a. familjeläkare, åtskilda köp och säljsystem, osv. I den mån förändringen är en följd av allt knappare resurser har förstås regering och riksdag medverkat. Det är ju knappast någon ny företeelse att en försämrad ekonomi kan leda till ett slags renhetsbad, där mindre bra former försvinner och där nya och bättre växer fram. Men som alltid finns det förstås en gräns här som man inte ostraffat överträder. Jag skall något återkomma till detta. Inte heller har riksdagens revisorer svarat för något verkligt nytänkande i sin rapport, såsom det ibland har framställts. Jag vill verkligen betona att revisorerna i många fall gör ett mycket förnämligt arbete. Men i just det här fallet, där rapporten inte föranlett något förslag från utskottet, tror jag att det handlar om att de har haft för små resurser för att på kort tid se över ett så omfattande område som det här är fråga om. Följden har blivit ett ganska ytligt svep över verksamheten. Då och då har de gjort litet djupare dykningar som inte blivit helt rättvisande. Den främsta kritiken, och där håller jag med socialstyrelsen och TCO, måste riktas mot att de tämligen ingående har belyst läkarnas insatser men nästan inte nämnt hela omvårdnadspersonalen och dess insatser som är lika viktiga, och i en del fall t.o.m. viktigare. Revisorerna konstaterar också helt frankt att problemet inom hälso och sjukvården inte beror på brist på resurser utan på att man använt resurserna fel. Jag tror säkert att det ligger en hel del i det påståendet, men det behöver för den skull inte vara hela sanningen. Det är litet förenklat när vi -- inte bara revisorerna utan också vi övriga -- ibland i vår ekonomiska bedömning utgår från den internationella statistiken rakt över utan att vi tar hänsyn till att vår åldersstruktur ser helt annorlunda ut än i de flesta andra länder. Vi har också i enighet byggt upp ett trygghetssystem inom socialförsäkringen och på det arbetsrättsliga området, som skiljer sig väsentligt från vad som är vanligt på andra håll och som inte bara innebär en kostnad för staten utan också för huvudmännen för verksamheten. Jag ifrågasätter inte denna utveckling, men de måste vägas in i ett sammanhang där man jämför kostnader. Vi i centern anser att det är mycket angeläget att man inte nu drar förhastade och överoptimistiska slutsatser vad gäller hälso och sjukvårdens möjligheter att klara alla krav enbart genom effektivisering och omstruktureringar -- krav som följer av nya medicinska landvinningar, nya förväntningar på vården, på snabbare och effektivare behandling och på högre kvalitet. Här är vi inne på ett område där riksdagen måste ta ett ansvar för att det inte blir en ekonomisk omöjlighet för sjukvården att utföra det som vi förväntar oss och kräver. Vi har också ett ansvar för att människor i hela vårt land kan få vård på någorlunda lika villkor. Dagmarsystemet var ett steg på vägen mot ett sådant förhållande, men det har inte fungerat som man önskat på alla håll, och det har inte löst alla problem. Vård på lika villkor betyder bl.a. det som revisorerna också tar upp i sin rapport, nämligen en tillfredsställande läkarförsörjning i hela landet. Problemen här är som bekant många och hänger inte enbart samman med läkarnas egen benägenhet att etablera sig i exempelvis ett Norrlandsdistrikt, utan det är också ofta fråga om arbetsmöjlighet för make, maka eller sambo. Därför är det i grunden en regionalpolitisk fråga i vidare mening. Vård på lika villkor handlar också om att äldre människor i storstäder, t.ex i Stockholm, skall kunna få sitt omvårdnadsvehov tillgodosett i alla konjunkturlägen. Eva Zetterberg har uppfattat centerns motioner som en kritik mot landstinget i Stockholms län. Det är en total missuppfattning. Tvärtom har vi framhållit Stockholms län landsting som föredömligt i många avseenden, bl.a. när det gäller att organisera primärvården.Det som jag har pekat på är den skriande brist som i vissa lägen rått på kompetent personal för äldreomsorgen. Det kan inte landstingen lastas för, och inte heller är det någonting som man kan komma till rätta med genom att höja skatterna. Jag hävdar därför att det är nödvändigt att motverka överhettningssituationer som går ut över framför allt äldrevården och tillgången till omvårdnadspersonal. Över huvud taget tror jag att äldrevården är det område som vi måste ägna den strösta uppmärksamheten åt framöver. Vi vet att antalet mycket gamla människor kommer att öka kraftigt under det närmaste decenniet, och vi vet att det är den gruppen som kräver de största sjukvårdsinsatserna. Vi har inte löst den frågan genom att vi bytt huvudman för den större delen av verksamheten, behoven finns kvar och kommer att öka. Tillsynsfrågan är naturligtvis en viktig angelägenhet för oss i riksdagen. Jag tror att tillsynen kommer att fungera bättre med den regionala organisation som socialstyrelsen har byggt upp. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag säga att det finns en stor kompetens hos sjukvårdspersonalen. Det finns stor kunnighet och utvecklingsvilja ute i landsting och kommuner, vilket ger framtidstro. Vad vi i riksdagen har att göra är att skapa sådana ramar, sådana villkor att det blir möjligt att bedriva en hälso och sjukvård som utgår från patienternas behov. Vi i centern har tidigare begärt en översyn av sjukvårdens organisation och finansiering, och den nya regeringen har deklarerat att en sådan skall göras.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

Herr talman! Jag tror att Eva Zetterberg och jag är överens i långa stycken. Vi har från centern ofta ifrågasatt de kraftiga indragningarna från landstingen till staten. Men det som jag uttryckligen påpekade som det stora problemet är alltså det faktum -- och detta är belagt från många håll -- att det under vissa perioder inte har varit möjligt att rekrytera personal till den angelägna äldreomsorgen. En ledande tjänsteman inom socialvården berättade en gång för mig: ''Jag går praktiskt taget ut på gatan och rekryterar min personal.'' Det tror jag inte heller Eva Zetterberg tycker är en bra situation och någonting som man kan försvara.
Herr talman! Det är självklart. Jag har svårt att tro att något parti skulle tycka att det är en bra lösning. Stockholm, i Stockholms stads socialnämnd och inom olika delar av kommun och landsting är inte sådan att det råder en enorm brist på personal, så som det varit under många år. I dag är det betydligt lättare att behålla den personal som finns och rekrytera ny personal. Det beror naturligtvis på en försämrad arbetsmarknad, vilket jag i och för sig beklagar. Men det har ändå det goda med sig att personalomsättningen minskat och att det är lättare än tidigare att rekrytera personal. Jag tror inte att det just är huvudproblemet på det här området.

Herr talman! Rosa Östh tar ännu en gång orden ''ytligt svep'' i sin mun när det gäller revisorernas rapport. Ja kan inte ställa upp på det. Jag menar att revisorerna har gjort ett mycket gott arbete. Nu kan det sägas att jag är part i målet, eftersom jag är revisor. Att jag inte tycker att det är ett ytligt svep beror på att jag kan konstatera att svensk sjukvård inte använt sina resurser på rätt sätt. Det är vad också revisorerna har kommit fram till. Det kan inte var tillfredsställande att man inte har lyckats med att bemanna primärvården. Primärvården är det viktigaste, för den finns nära patienten. Den skall också kunna bemannas med fast anställda specialister och kompetenta allmänmedicinare samt duktiga rutinerade distriktsköterskor. Som revisorerna påpekade i sin rapport är två tredjedelar av tjänsterna besatta med kompetenta utbilda läkare genomsnittligt i landet, men i vårt län är bara en tredjedel av tjänsterna besatta med kompetenta läkare. Får man inte det här systemet att fungera, blir belastningen väldigt stor på specialistsjukvården. Det är ju inte avsikten med specialistsjukvården. Den skall användas i specialistgebitet, precis som namnet anger. Därför tycker jag att det är väldigt bra att revisorerna har tagit fram denna rapport och påpekat den obalans som råder inom sjukvården. Det är ett dokument att arbeta vidare med. Sedan måste man också säga att vi,för att bedriva sjukvård i landet, måste kunna rekrytera läkare. All övrig personal är naturligtvis också väldigt viktig, vilket jag sade i mitt anförande.

Herr talman! Det är bra, Rosa Östh, att vi är överens om att vi skall ha en bra sjukvård. Att det var kända problem tvivlar jag inte heller på, för riksdagen har flera gånger uttalat att det skall satsas mer på primärvården, men så har inte skett i verkligheten. Tvärtom har utvecklingen av primärvården stått stilla i stora delar av vårt. Då var det nödvändigt att revisorerna kom med en rapport, som får bilda uderlag för de beslut som vi skall fatta och som regeringen kommer grunda sitt ställningstagande på. Den kommission som skall tillsättas kommer i stor utsträckning att arbeta utifrån revisorernas rapport.

Herr talman! Ärade kolleger, riksdagens ledamöter! Jag vill först instämma i det mesta som sagts hittills i debatten. Jag tycker att det är bra att våra revisorer ägnat uppmärksamhet åt vården och omsorgen. Jag tycker också det är bra att revisorerna redovisar flera av vårdens allvarligaste brister och anlägger insiktsfulla synpunkter, även om dessa ibland är ryckta ur sitt sammanhang. Men revisorerna inkl. Ulla Orring framhåller också själva i sitt yttrande att deras avsikt inte var att presentera en heltäckande översyn på något sätt. Vården och omsorgen brottas i dag med stora och tyvärr snabbt växande problem. Detta gäller kanske främst den oglamourösa vården av svårt och långvarigt sjuka, vården av de mycket gamla och döende, som ingen hittills nämnt. Dessa orkar inte protestera. De kan inte organisera sig eller anställa ombudsmän, ekonomer eller pressekreterare. Detta bidrar till att -- kanske är det främst just därför -- deras vård är så lågt prioriterad. En omfattande Sifoundersökning som nyligen genomförts visar att endast 3 % av Sveriges befolkning är mycket nöjd med äldrevården. Den visar också att missnöjet är störst bland dem som har kommit i kontakt med den vården, antingen som anhörig, patient eller personal. Den visar vidare att missnöjet är störst i Stockholm. Jag tycker att det är en semantisk fråga om vi skall eller inte skall kalla dagens situation för kris. Men faktum är att jag och många andra dagligen tvingas skicka hem gamla människor i uppenbart behov av sjukhusvård till en hemsjukvård, som tyvärr ofta inte fungerar. En 85-åring behöver 38, nästan 40 fler vårddagar än yngre, de som är under 65 år. Under 1990-talet kommer antalet 85-åringar att öka med 40 %. Vi har, herr talman, ingen beredskap för detta. Jag vet inte om vi skall kalla det för kris eller inte. Jag tycker att de svagaste i vårt samhälle är de mycket gamla, de svårt långvarigt sjuka. De har ingen intresseorganisation, ingen för deras talan och ingen kommer att göra det om inte vi, de folkvalda, i riksdagen och regeringen tar oss an deras sak. Det har vi inte gjort hittills. Det främsta måttet på ett folks solidaritet och välfärd är hur man tar hand om sina gamla. Jag vill hävda att om inte detta problem löses finns ingen grund för att hävda att Sverige fortfarande är ett välfärdsland, detta faktiskt oberoende av vad vi för övrigt gemensamt och solidariskt gör för varandra. En förutsättning för att svåra problem skall kunna lösas är en saklig debatt, och en förutsättning för en debatt är att man medger fakta. Endast delvis har man velat medge fakta i olika anföranden här i dag. Men jag är glad för allt som har sagts och som är riktigt. Jag tycker framför allt att det är bra att regeringen har uttalat mycket kraftfullt i sin regeringsförklaring att man är starkt medveten om de växande problemen inom sjukvården och äldreomsorgen. Att förbättra och förändra vården blir en av den nuvarande regeringens viktigaste uppgifter när det gäller välfärdspolitiken. Att medge fakta skall inte tolkas som en svepande kritik av den svenska sjukvården. Jag kan försäkra er att de verksamma inom vården -- jag har talat med flera -- välkomnar regeringsförklaringen och ser den som ett löfte och inte som en kritik av våra ansträngningar att göra det bästa möjliga av dagens besvärliga situation. Men vi måste också medge att regeringnförklaringen väcker förhoppningar och förväntningar. Det var nödvändigt, tycker jag, att regeringen under sina första veckor ägnade mycket kraft åt övergripande budgetfrågor. För utan sund ekonomi kan vi tyvärr inte hoppas på en bra och gemensamt finansierad vård och omsorg. Det är dock angeläget att regeringen, så snart den första fasen av budgetarbetet är avslutad, ger hög prioritet åt den aviserade översynen av vården. Vi inom kds är också helt övertygade om att regeringen kommer att ta sig an dessa frågor snart och med största allvar. Tiderna förändras, och därför förändras även visionerna. Det är naturligt. Det som har varit skall inte kritiseras. Det var bra i den tid som har varit. Men jag tycker att det är bra att vi äntligen i stor politisk enighet har fått öppningar mot alternativ i det tidigare, låt oss medge det, ganska överpolitiserade och stela vårdsystemet. Men jag tycker inte att vi får utgå från att detta räcker. Det är därför angeläget att översynen får en bred ansats och får drivas förutsättningslöst. De som skall göra den översyn som regeringen aviserade står inför mycket svårlösta problem. Man kan tyvärr inte hoppas på att 90-talets frågor inom vården och omsorgen kan lösas genom tillskott från statskassan. Det vore den enklaste lösningen, men vi vet alla att den inte är realistisk. Vi behöver därför en debatt om alternativa finansieringsformer. En saklig debatt är möjlig först när man har medgivit att det nuvarande systemet har fungerat bra men har svårt att klara dagens problem. Jag tror tyvärr inte att det är anpassat till 90-talets problem. Jag vill samtidigt hävda att det är osakligt och kortsiktigt att inbilla befolkningen att 90-talets vårdbehov kan klaras enbart genom punktvisa ansiktslyftningar. Jag tycker att var och en av oss i det här rummet som har deltagit i debatten skall försöka göra klart för sig om vederbörande talade om helhetssynen eller om sådana punktvisa förbättringar. Jag tror inte att de räcker. Jag tycker att denna fråga är minst lika angelägen som frågan om våra pensioner. För, mina vänner, det är viktigt hur vi lever. Men det är också viktigt hur vi åldras och hur vi dör. Jag vill därmed yrka bifall till utskottets hemställan, och jag utgår från att regeringen även i denna fråga skall handla med största allvar och med stor skyndsamhet.

Herr talman! I regeringsförklaringen säger man att ''arbetet med att skapa värdiga villkor för gamla och sjuka måste intensifieras'' samt att ''bättre förutsättningar skapas för att nya former av vård och omsorg snabbt kan växa upp''. Med det har regeringen aviserat en översyn av vårdens organisation och finansiering. Flera har här belyst hur allvarligt regeringen ser på vården och de problem som finns där. Men här har också sagts att man ifrågasätter om det föreligger en kris och om man behöver göra ändringar. Riksdagens revisorer säger sig inte vara beredda att godta att bristerna i hälso och sjukvården beror på att de totala resurserna är för små. Förvisso finns stora resurser i det totala vårdsystemet, som kan omdisponeras och frigöras. Det är kanske möjligt att minska kostnaderna med upp till 20 % genom att trimma vårdcentraler när det gäller personal, utnyttja operationslokaler och operationspersonal mer optimalt och likaså organisera arbetet bättre på avdelningar. Men något sakligt underlag för att rationaliseringspotentialen är stor nog för att möta de krav den enorma tillväxten av äldresjukvården och äldreomsorgen kommer att ställa på resurserna finnas inte. Här finns en kris under uppsegling. Behoven ökar framför allt på grund av de många fler mycket gamla. Dessa mycket gamla är inte friskare i dag än i går. Framför allt finns problem med benskörhet och demenser. De som inte är fullt så gamla är friskare än förr, men det finns inga tecken på, vare sig i Sverige eller i något annat land, att de yngres friskhet skulle kompensera för vårdinsatserna för de äldsta. Detta betyder att behoven av vård kommer att öka kontinuerligt under 1990-talet. Under 1980-talet har omprioriteringar skett på detta område, varför rationaliseringsvinsterna inom just äldrevården i stort sett är uttagna. Med äldrevård menar jag då omvårdnad och service, dvs. det som tar tid. Det betyder att det inte finns så mycket mer att effektivisera när det gäller hemhjälp, hemsjukvård, ålderdomshem och långvård om vi skall behålla humanismen. Mänsklig vård tar mänsklig tid och kan inte rationaliseras bort. Jag tror, herr talman, att många som liksom jag arbetat många år med äldreomsorgsfrågor och äldresjukvård är oroliga. Vi ser en hotande kollaps närma sig. Man är rädd för att de honörsord som används -- valfrihet, trygghet och integritet -- bara blir ord. Vi får inte låta oss förblindas av ett blomsterspråk, skönmålningar och idylliseringar. Vi måste tala klarspråk. Problemen är stora. Sanningen är att resurserna för framtiden är för små för att möta behoven. Resurstillskott inom äldrevård kommer att behövas, och det gäller främst personalen. Vi behöver bara räkna antalet äldre, och då speciellt de mycket gamla, under det kommande decenniet och sätta detta antal i relation till storleken av de ungdomskullar som kommer ut på arbetsmarknaden samt de pensionsavgångar som kommer att äga rum -- allt detta är väl kända siffror -- så ser vi att divergensen mellan förhoppningar, löften och verklighet är stor. Fram till sekelskiftet kommer vårdsektorn i stort att behöva samtliga nytillkommande personer på arbetsmarknaden, dvs. alla ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden och alla invandrare, med dagens invandringstal. Detta behövs enbart för att hålla dagens standard. En slutsats är då självklar: Var rädd om den personal vi redan har. Tänk på arbetsmiljö, stimulans och ledning. Det offentliga systemet klarar inte dessa problem. De som tror att organisationsförändringar som ÄDEL-reformen löser dem har föga kännedom om verkligheten. I stället upplever många som liksom jag arbetat med överförandet av huvudmannaskapet enligt ÄDEL, att man på det sociala området gärna bortser från det stora sjukdomsinslaget i äldreproblematiken. Man bortser från de stora medicinska insatser som kommer att krävas för att dessa gamla mycket skall få en acceptabel och trygg äldreomsorg. Okritiska uttalanden om att äldre blir föremål för medicinsk omsorg i onödan riskerar att sänka kvaliteten i hälso och sjukvården för äldre. Det finns en risk för att ett glatt amatöriserande förvandlar äldreomsorgen till något otryggt. Det professionella inslaget måste respekteras samtidigt som vi måste ha alldeles klart för oss att det icke-professionella inslaget måste öka och understödjas. Det är min uppfattning att vi öppet måste erkänna att dagens vårdformer inte kommer att räcka till om vi skall kunna tillförsäkra de äldre en dräglig tillvaro. Vi måste naturligtvis reformera de system vi har, öka effektiviteten, förbättra kvaliteten och få personal att trivas. Ett exempel är hjälpmedelsmarknaden, där en fri marknad med högkostnadsskydd skulle innebära en markant förbättring. Men det kommer inte bara att krävas insatser av den offentliga sektorn och den privata, olika former av insatser av anhöriga och ideella organisationer, utan det krävs dessutom en tidig medvetenhet om att var och en är ansvarig för att planera inför sin egen ålderdom. De ickeprofessionella krafterna måste till. Alla måste samverka. Den blinda tilliten till att samhället löser alla problem, som vi i Sverige är rätt ensamma om, har medfört att människor går i pension utan att bekymra sig över sitt framtida boende eller sina framtida behov. De senaste en á två generationerna har överlåtit till kollektivet, det offentliga samhället, att lösa problemen. Detta är i dag en falsk bild av verkligheten. Den måste ändras. Man måste ge en verklighetsbeskrivning som stämmer så att var och en har möjlighet och chansen att planera för sin egen ålderdom så att man kan förbereda sig inför den. Det kan vara fråga om något så enkelt som att t.ex. ordna en lämplig bostad medan tid är, så att den fungerar även när jag är rörelsenedsatt. Detta måste vara en självklarhet om vi skall klara oss i framtiden på ett anständigt sätt. Vi måste säga det högt så att de äldre kan förbereda sig. I dag gör man inte det. Det offentliga samhället kommer inte mer än marginellt att kunna ta hand om problemen och då för att ge de svagaste deras självklara rätt till god omsorg och vård. Det vore fel av oss att av missriktad välmening inte tala om hur det är för att inte skrämma. Vi måste tala om hur det är, för annars går det snett. Den professionella vården, offentlig eller privat, måste nu inriktas på att uppmuntra stötta och samarbeta med den ickeprofessionella. Det kräver attitydförändringar och ekonomiska förändringar. Det är därför oerhört viktigt att regeringens utredning om finansieringssystemet får högsta prioritet. Finansieringen måste vara solidarisk, men den skall följa var och en, även den äldre, så att han blir i stånd att välja och kan styra mot den vård han själv vill ha. Men då måste han också veta att det kommer att ställas krav på honom att vara förutseende och att medverka. Det har här redan sagts att en patient, en äldre person, inte hör till det eller det sjukhuset, den eller den vårdcentralen eller ålderdomshemmet. Det är sjukhuset, vårdcentralen och ålderdomshemmet som hör till honom. Det är patienten, den äldre vårdtagaren, som är beställaren. Det finns inte och kommer inte att finnas några enkla lösningar. Jag upplever att en av de största uppgifter som riksdagen kommer att få de närmaste åren är att på alla nivåer förnya äldreomsorg och äldresjukvård. Man måste vara kreativ och bryta upp offentliga monopol. Man måste acceptera ickeprofessionella insatser, och man måste lämna ett välmenande blomsterspråk och ett idylliserande av de äldres situation till förmån för en kanske ibland krassare men sanningsenligare beskrivning av framtiden med de större krav som ställs på var och en. Herr talman! Det är min förhoppning att regeringen, med den uttalade inriktningen att göra en översyn av sjukvårdens organisation och finanisering med målet att skapa värdiga villkor för gamla och sjuka, kommer att attackera dessa ibland till synes överväldigande problem med stor kraft och med öppenhet och nytänkande. Jag tycker att det här i dag har visat sig en samstämmighet om dessa problem. Det är viktigt att det förs ut att detta är ett problem. Det är en kris under uppsegling.

Herr talman! Jag vill säga till Hans Lindblad att förvisso också vi riksdagsledamöter och utskottsledamöter är mycket ute i verkligheten och försöker att bilda oss en uppfattning om hur det ser ut i verksamheter på olika områden. Så är fallet inte bara ett halvår någon gång ibland, utan ständigt och jämt. Men jag sade också i mitt inledningsanförande att jag är fullt medveten om att riksdagens revisorer har begränsade resurser och att det inte var möjligt att göra en riktigt så djupgående analys som jag för min del ansåg att just den här frågan krävde. Hur stora områden man anser sig kunna gå in på för att kunna få ett rättvisande resultat är en viktig principfråga. Revisorerna måste också vara betjänta av att få viss kritik, som åtminstone i mitt fall är positivt betingad. Det som jag är kritisk mot är att man på punkt efter punkt lägger fram mycket distinkta förslag i revisionsrapporten och säger att det skall vara på ett visst sätt, utan att man har vägt in faktorer som är helt avgörande för om just dessa förslag är de riktiga. Riksdagens revisorer har ju en mycket hög status. För att era rapporter, vilka, som jag också sade i mitt inledningsanförande, i allmänhet är av mycket förnämlig kvalitet, i framtiden skall få det genomslag som de normalt förtjänar kan det vara viktigt att man diskuterar hur ni skall arbeta och vilka resurser ni skall ha för att verkligen fylla de funktioner som riksdagens revisorer skall utöva.
Herr talman! Sjukvårdens kostnader och organisation är en huvudvärk för regeringarna i alla utvecklade länder. I Sverige har vi en speciellt svår situation. Nära 10 % av BNP går till sjukvården. Vi har en äldreutveckling som kommer att medföra stora problem framöver. Vi har nya forskningsrön att följa upp. Revisorerna har gjort en granskning, och det är bra att de granskar verksamheten, men man har granskat den i mycket begränsade perspektiv. Man har valt några få utgångspunkter och försöker på den grunden att täcka hela komplexet. Det går inte. Det är alltför komplicerat och alltför många synpunkter som måste vägas in innan man kommer fram till så konkreta förslag som man har tagit sig före att lägga fram i detta sammanhang. Det är viktigt att revisorerna fortsätter sin granskning, och de skall rapportera vad de finner, men de skall inte lägga fram så omfattande förslag på så komplicerade områden som har skett. Nu vet vi att regeringen kommer med utredningar om nytt sjukförsäkringssystem och ny uppbyggnad av hela sjukvårdens ekonomiska bas, och det är värdefullt och viktigt. Därför tycker jag också att det är angeläget att man inte mot bakgrund av en revisionsrapport med mycket snäva horisonter lägger fram en rad förslag.
Herr talman! En viktig punkt är ändå: Vad beslutar ett folkvalt organ som riksdagen? Hur följs det upp, och hur rapporterar man tillbaka? Det gäller att leda en verksamhet i samhället, och det är den väsentliga uppföljningsfrågan. Vi gick in på några sakområden. Det gällde rätt mycket läkarförsörjningen, en hel del om primärvård och sådant, men mycket stora områden har vi över huvud taget inte studerat. Vi har t.ex. inte tagit upp frågor som om den svenska kroppssjukvården eller psykiatrin är tillräckliga eller inriktade på rätts sorts sjukdomar. Vi gick in på ett antal begränsade områden. Vi sade oss inte att vi lägger fram förslag för att riksdagen skall fatta några specifika beslut, utan det gällde att se på frågorna i ett samlat sammanhang. Från utskottet pekar man på regeringsdeklarationen, men det är mera en formfråga. Det väsentliga när det gäller metoden, vare sig det gäller lagfrågor eller det gäller pengar, är att se på vad som är avsikten med verksamheten och att undersöka hur det sedan blev. Det är också det väsentliga i rapporten, inte den eller den sakfrågan. Vi har inte på någon punkt haft en konkret inriktning att riksdagen skulle fatta ett beslut av en viss innebörd. Vår uppgift var att se på uppföljningsproblematiken, och då tror jag att det är viktigt att göra det principiellt. Det väsentliga är, som sagt, att vi jobbar på samma sätt på andra stora samhällssektorer, även på dem där det inte är flera huvudmän, men även där har vi alltså väldigt svårt. Det bör noteras att ingen har utvärderat svensk gymnasieskola.

Jag vill börja med att uttrycka stor tillfredsställelse över utfallet av Maastrichtmötet. Man har i svensk press, framför allt under gårdagen, försökt att skildra en viss formulering vid Maastrichtmötet, nämligen strykandet av Sverige som ett av de länder som ansökt om medlemskap, som en motgång för svensk Europapolitik. Jag vill med stor emfas understryka att det måste ses tvärtom. Visserligen nämndes Sveriges namn explicit i det utkast till deklaration som cirkulerade före mötets avslutande och som senare försvann. Detta försvinnande är ingenting annat än uttryck för EG-ledningens stöd för en nordisk syn på det utvidgade EG. Jag uppfattar strykningen som en utomordentligt tydlig signal till framför allt Finland. Det betyder väldigt mycket för Norden i EG att EG avger den här signalen. Därför menar jag att strykningen av Sverige var en från svensk synpunkt förmånlig förändring av deklarationen. Det finns fler saker att kommentera i Maastrichtöverenskommelsen, sådan som vi hittills känner den. Jag är mycket angelägen om att understryka detta, eftersom de informationer som vi alla här i kammaren har i dag naturligtvis inte är fullständiga ännu. Det har alldeles tydligt framgått att de farhågor som Bengt Hurtig fördjupade sig i är ogrundade, nämligen att man i det nuvarande stadiet av utvecklingen av EGs politiska union skulle förlora sin nationella bestämmanderätt beträffande försvars och säkerhetsfrågor. Det finns ingenting i de handlingar som jag hittills har läst som tyder på annat än att nationerna i denna känsliga och viktiga nationella suveränitetsfråga förbehålls vetorätt vid själva det grundläggande beslutet. Verkställigheten av ett med konsensus taget försvars och säkerhetspolitiskt beslut förefaller däremot kunna överlämnas till ett majoritetsbeslut. Jag ser i detta en sund och naturlig utveckling av det som är på väg i alla världsdelar, nämligen en djupgående internationell integration. Jag vill påpeka att Europa i internationellt integrationshänseende på intet sätt är en unik världsdel. I de båda amerikanska kontinenterna ser vi ett tydligt närmande mellan en mängd stater i en mängd former, och allt syftar till att integrera politiskt och ekonomiskt samarbete. Det som sker här i Europa är en oerhört viktig del av en världsutveckling. Här i Europa är det en särskilt naturlig del av en världsutveckling, eftersom i Europa nationer med stor kulturell och historisk gemenskap knyts allt närmare varandra. Så några ord om de regionalpolitiska frågor som Bengt Hurtig har berört. Det är ju oftast så, att debatten här i kammaren präglas av att man gräver en position som man sedan skyddar. Då använder man olika metoder. En metod är ju att över huvud taget aldrig ta del av verkligheten i omgivningen.

Jag har tagit med mig några sidor ur den kommande grönboken, eftersom jag anade att dessa frågor skulle komma upp. Det kan ju vara trevligt för Bengt Hurtig med en redogörelse, så att hans plågor möjligen lindras något inför julen. Det finns en skillnad mellan EGs och Sveriges regionalpolitiska grundkriterier. EG uppställer någonting som ibland i debatten kallas ett fattigdomskriterium för att regionalpolitik skall få tillämpas. Man uppställer dessutom kravet att regionalpolitiken aldrig skall få utgöra handelshinder och därmed alltså få formen av direkta stöd till enskilda företag. Men i EES överenskommelsen har parterna överenskommit om att bl.a. länder som Sverige skall få tillfälle att i viss utsträckning fortsätta att bedriva en egen regionalpolitik, dock med det villkoret att denna regionalpolitik inte får konstituera handelshinder eller snedvriden konkurrens. Det är också viktigt att framhålla, och det framkommer också i vänsterpartiets meningsyttring, att vi har en attityd av försvar mot en angripare. Ordet försvarslinje används faktiskt i en mening i vänsterpartiets särskilda avsnitt om regionalpolitik. Det står nämligen i betänkandet att ''den första försvarslinjen borde vara att klargöra - -.'' Jag tror att det är en fullständigt felaktig attityd när vi går i in den framtid som vi nu väljer, om vi har föreställningen att vi skall försvara oss. Vi skall gå in i framtiden med aggressivitet och vilja att hävda våra intressen och detta med de medel som vi har utvecklat för våra intressens fullföljande. Det är felaktigt, Bengt Hurtig, att tro att ni är angripna. Ni skall uppfatta situationen som att ni erbjuds en förmån. Vi har möjligheter att inom ramen för svenskt politiskt tänkande och svensk politisk tradition utveckla vår egen politiska syn på bl.a. den viktiga regionalpolitiska frågan. Exempelvis kan vi -- och jag vill gärna anbefalla att så sker -- lansera en regionalpolitisk revolution i vårt land, och jag antar att jag i denna fråga i viss utsträckning har stöd av talmannen. Vi kan inte längre bygga vårt regionalpolitiska tänkande här i Sverige på stormaktstidens länsindelning, eller var ursprunget nu finns. Jag antar att Birger Hagård kan hjälpa mig på den punkten. Det går inte att bygga på vad som gällde under en tid som inte hade våra ekonomiska grunddrag. Vi måste radikalt tänka om i regionalpolitiskt hänseende och skapa regioner som har ett verkligt ekonomiskt samband och för vilka det då blir naturligt att formulera sin egen regions särdrag och få dem accepterade inom ramen för modern Europapolitik, inom ramen för EGs generösa syn på regioners framtid. I detta sammanhang är det sannerligen skäl att understryka att Maastrichtdeklarationen innehåller ett i regionalpolitiskt hänseende synnerligen viktigt konstaterande. Det europeiska rådet säger nämligen att subsidaritetsprincipen skall tillämpas. Det är inte längre bara ord, polemik och propaganda. Nu har statscheferna knäsatt subsidaritetsprincipen. Detta betyder alltså att regionerna kan få fatta de beslut som är anpassade till regionernas behov. Besluten skall fattas så nära de människor som påverkas som möjligt. Låt mig, herr talman, använda den sista dryga minuten till att något kommentera debatten om alliansfrihet och neutralitet. Det pågår ju en debatt mellan statsministern och oppositionsledaren. Det är mig fjärran att gå in och stöka i den debatten, men så mycket kan jag väl ändå säga att det finns en alldeles klar linje på regeringshåll att acceptera en villkorslös ansökan i förening med en regeringsdeklaration, som dock inte har varit bilaga till EG, vilket påstås i många tidningar i dag. Det är naturligt att regeringen sedan, när situationen i Europa går vidare och förändras så snabbt, anpassar sig till den utvecklingen. Det är intressant att notera att den kritik som nu riktas mot regeringen i detta hänseende inte finner något gensvar i regeringsförklaringen. I regeringsförklaringen har man noggrant valt ord som är anpassade till den politiska formulering som statsministern nu ger vår säkerhetspolitik. Slutligen måste jag härifrån få uttrycka stor glädje över att den deklaration som kungjordes efter gårdagens utrikesnämndsmöte har avgivits i samförstånd mellan alla de partier som stöder EG ansökan. Och därmed kan väl denna fråga avfärdas från debatt här i kammaren.

Herr talman! I mars i år sade den belgiske utrikesministern Eyskens vid sitt besök i Sverige: En politisk union utan en gemensam utrikespolitik är en illusion. En gemensam utrikespolitik utan en gemensam säkerhetspolitik är en illusion. Och en säkerhetspolitik utan en gemensam försvarspolitik är en illusion. Allt finns i allt och hänger samman. Jag anser att det ligger en hel del i det som Eyskens sade. Jag anser att detta också har bekräftats av Maastrichtmötet, där WEU knyts hårdare till EG och blir något av ett militärt instrument för EG. Jag kan inte anse annat än att själva principen i detta strider mot det neutralitetsförbehåll som riksdagen antog för ett år sedan när det gällde EG ansökan. Statsministern bekräftar också i det citat som jag läste upp att Sverige skall kunna delta i en gemensam europeisk militär styrka. Om vi har en långtgående integration på det säkerhetspolitiska och försvarspolitiska området är det självklart att ett oerhört starkt tryck kommer att uppstå på oss i händelse av att en konflikt uppstår mellan EG och omvärlden. Ett sådant tryck uppstod för övrigt i samband med Irak--Kuwaitkonflikten. När det gäller EG och regionerna pågår det en debatt inom EG där många regioner anser sig åsidosatta av såväl de nationella regeringarna som EG-kommissionen. Det är naturligtvis något som man måste ta hänsyn till. Nic Grönvall säger att Sverige i viss utsträckning skall kunna fortsätta att bedriva sin nuvarande regionalpolitik. Det finns ingenting sagt om att just den hänsyn till långa avstånd och till att Sverige är ett glest befolkat land som tas i dag i längden kommer att godtas. Och arbetsmarknadsministrarna i Norden går nu tydligen till offensiv därför att just de känner en oro på denna punkt. Det tycker jag bekräftar de farhågor som vi framförde i vår motion. När det gäller att i första hand försvara oss och sedan gå till anfall kan jag hålla med om att också en offensiv är nödvändig.
Herr talman! Jag vill säga några ord om Bengt Hurtigs replik. Referaten från den belgiske utrikesministern är säkert riktiga. Vid litet närmare eftertanke är det väl bara självklarheter han säger. Om vi ser på den världspolitiska situation som kan föranleda viktiga utrikespolitiska och möjligen säkerhetspolitiska ståndpunktstaganden har ju Bengt Hurtig själv nämnt två, nämligen syd--nordkonflikten och den nära sammanhängande skuldkris som råder för u-länderna. Och nog är det alldeles uppenbart att ett kraftfullt och innehållsrikt handlande i dessa båda konflikter är mycket mer verkningsfullt när det genomförs i en sammanhållen grupp nationer än av enskilda nationer? Detta är exempel på mycket typiska frågor då den Europeiska gemenskapen, eller numera den Europeiska unionen, kan innebära en förstärkning och en förbättring av både resultat och medel när det gäller svensk utrikespolitik. På samma sätt är det när det gäller flyktingfrågor. Vi kan förutse en lång tid av oreda och flyktningproblem. Och det är givetvis en långt större förmån för oss i Sverige att en hel kontinent, en sammanhållen politisk union av länder, bedriver och utvecklar den typ av flyktingpolitik som vi så väl behöver i stället för att vi i Sverige bedriver en enskild svensk flyktingpolitik. Till sist vill jag säga några ord om försvarsfrågan. Är inte den stora jugoslaviska tragedin och Europas oförmåga att skilja de stridande åt ett exempel på att det finns situationer då vi på vår kontinent behöver kunna visa att vår vilja och strävan efter fred också kan genomföras? För mig, Bengt Hurtig, är den jugoslaviska tragedin ett utomordentligt argument för att vi skall samarbeta i försvarsfrågor med en europeisk identitet.

Herr talman! Maastrichtöverenskommelsen måste, som redan har sagts i debatten, närmare studeras innan vi kan ta ställning till den. Utrikesutskottet har inte heller behandlat frågan. Utrikesutskottet konstaterar att riksdagens beslut från den 12 december 1990 följts upp med en ansökan om medlemskap i EG på sätt som avsågs. Riksdagens nämnda beslut är sålunda alltjämt gällande för Sveriges agerande i denna sak. Decemberbeslutet var entydigt i sitt ställningstagande för en bibehållen neutralitetspolitik, dvs. alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är den formulering som används också i den nya ministärens regeringsdeklaration den 4 oktober i år. Utskottet hänvisar också till dåvarande statministerns deklaration inför riksdagen den 14 Denna deklaration, som alla partier utom vänsterpartiet står bakom, har inte förändrats genom något nytt riksdagsbeslut. Beslutet från den I 14 juli-deklarationen heter det att grunden för svensk säkerhetspolitik är en ''fast och konsekvent neutralitetspolitik''. Vår beslutsamhet betonades när det gäller att förhindra att vi blir indragna i en stormaktskonflikt. Det sades också att ''om en väpnad storkonflikt trots allt skulle drabba vårt område måste Sverige, för att då kunna stå neutralt, även fortsättningsvis konsekvent avstå från deltagande i militära allianser eller annat förpliktande samarbete med andra stater''. Undantag gjordes då för vad som kan följa av vårt medlemskap i FN.

Detta kan ske samtidigt som neutralitetspolitikens centrala syfte ligger fast, nämligen att genom ett konsekvent avstående från militär samverkan med andra stater framgångsrikt kunna hävda vår neutralitet i händelse av krig. Ett undantag som denna linje medger är deltagande i de sanktioner som enligt FNs stadga kan beslutas av säkerhetsrådet.'' - ''Från svensk sida har under en följd av år uttalats att neutralitetspolitiken kräver att Sverige i sin utrikespolitik avstår från sådana bindningar som kan få vår förmåga att genomföra den deklarerade politiken att framstå som illusorisk.'' Detta innebär sålunda att ett försvarspolitiskt samarbete inte kommer i fråga för svensk del inom vare sig EG, WEU eller NATO så länge vi väljer att upprätthålla den fastställda försvars och säkerhetspolitiken. En ändring av denna politik kan bara beslutas av riksdagen. Därom kan det från konstitutionell synpunkt inte råda några delade meningar. Det är mot denna bakgrund anmärkningsvärt att detta med ''bibehållen neutralitetspolitik'' inte längre gäller eller ens kan eller skall nämnas vid namn beträffande den utrikesoch säkerhetspolitik som statsminister Carl Bildt vill föra. I stället talade han vid sitt besök i Bonn för en månad sedan om att ''vi vill fullfölja en utrikespolitik med klar europeisk identitet''. Den svenska neutralitetspolitiken -- alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig -- har under lång tid varit starkt förankrad hos vårt folk och har också framgångsrikt bevarat Sverige fred, frihet och oberoende. Ingvar Carlsson har offentligt opponerat mot Carl Bildts agerande, och han stod i går -- det framgår av ett uttalande som han då gjorde -- fast vid detta. Regeringens handhavande av utrikespolitiken förbättrades inte av utrikesministerns avståndstagande beträffande tidigare strävanden att uppnå en gemensam säkerhet i de internationella relationerna. Även denna, av Olof Palme-kommissionen lanserade doktrin, har blivit framgångsrik. Den bröt ned den motsatta uppfattningen att det endast var genom militär avskräckning och terrorbalans som fred och säkerhet kunde uppnås. Det var en teori som blev omöjlig då riskerna för misstag och oöverlagda handlingar blev för starka med vår tids nya förödande vapenteknologi samtidigt som, särskilt under det kalla krigets högkonjunktur, de internationella motsättningarna förstärktes. ESK har i stället blivit den ideala ramen för en framtida alleuropeisk fredsordning. EG bör också bli ett organ för strävandena mot en allsidig utveckling av samarbetet mellan samtliga länder i Europa. Målsättningarna för Europapolitiken måste inom alla europeiska organ bli bl.a. öppenhet mot omvärlden, solidaritet med tredje världen, demokrati också inom EG, starka miljöhänsyn, reell regional balans, en klar social dimension, jämställdhet mellan män och kvinnor samt en generös och solidarisk invandrar och flyktingpolitik. Det gäller att med konsekvens och kraft hävda dessa intressen i förhandlingarna med EG. Här krävs inte bara formell förhandlingsskicklighet utan också stark och konsekvent vilja och hållning. Det här är förutsättningarna för att det skall kunna bli en bred uppslutning i vårt land bakom Det är genom vår medlemsansökan till EG som förutsättningarna för den kan klarläggas och prövas. Slutligt ställningstagande görs först efter det att en förhandlingslösning är klar och villkoren och förutsättningarna för ett medlemskap presenterats. Då skall svenska folket självt få bestämma genom folkomröstning om Sverige skall bli medlem i EG eller inte. Att, som görs i den särskilda meningsyttringen, på förhand säga nej leder bara till en ofruktbar diskussion om vad som verkligen gäller för ett medlemskap. Problemet är för övrigt också att det finns oklarheter i EGs ståndpunkter och utveckling. Men genom Maastrichtmötet har det blivit en viss förbättring och ett förtydligande. Om vår egen position vet vi givetvis mycket mera 1995, då ett avgörande av allt att döma kan träffas. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Hans Göran Franck ägnade neutralitetsoch alliansfrihetsfrågan sådan uppmärksamhet att jag inte kan undgå att kommentera hans inlägg. Först en kommentar beträffande referensen till statsministerns tal i Bonn, vilket ju har kritiserats särskilt för att, som det påstås, statsministern i detta tal skulle ha infört ett nytt element bestående av begreppet europeisk identitet. Mot den bakgrunde skall jag här föredraga en mening i regeringsförklaringen: ''Den europeiska identiteten i vår utrikespolitik får ökad betydelse.'' Valet av begreppet europeisk identitet grundas givetvis på en mycket noggrann prövning. Syftet är just att åskådliggöra vår uppfattning. Vi i vårt parti, och det gäller för övrigt också den nuvarande regeringen, anser nämligen att den europeiska frågan är en fråga om vår nations identitet. Det handlar om en tillhörighet, en gemenskap, som är så väsentlig att den också skall få forma och påverka våra utrikespolitiska ståndpunkter. Det anförande som Margaretha af Ugglas hållit på utrikespolitiska institutet har kritiserats. Enligt socialdemokratiska talesmän skulle det utgöra ett oberättigat angrepp mot den politik som fördes under Palmeregeringarnas tid. Hans Göran Franck angav faktiskt ett utmärkt skäl till att den utrikespolitik som under nämnda tid fördes inte längre anses ha den aktualitet som den då uppfattades ha. Vi lever ju inte längre i en värld, vars huvudsakliga drag präglas av avskräckning, terror och kallt krig. Snarare lever vi i en värld som präglas av spänningsförhållanden i ekonomiskt hänseende -- som bl.a. Bengt Hurtig har gjort gällande. Jag vill framhålla att den utrikespolitiska situationen har förändrats. Vidare är det berättigat att nu beskriva den utrikespolitiska inriktningen på ett annat vis. Herr talman! Till sist vill jag säga följande. I dessa dagar har vi tagit del av ett inlägg från en ledande socialdemokrat. Två nyckelbegrepp används här för den nya tiden i fråga om svensk utrikespolitik -- nämligen begreppen flexibilitet och öppenhet. Pierre Schoris inlägg i Dagens Nyheter är, tycker jag, ett värdefullt bidrag när det gäller möjligheterna att behålla den stora gemenskap beträffande svensk utrikespolitik som har varit ett grundläggande drag och en styrkefaktor för Sverige i det internationella samfundet.
Herr talman!

Däremot reagerade jag mot, och det som Nic Grönvall här har sagt medför inte någon ändrad inställning på den punkten, att man inför nya begrepp för vår säkerhetspolitik som resulterar i oklarhet om var vi står. Man vill ju ändra på vad vi har sagt om Sveriges neutralitetspolitik. Det här återfinns också i regeringsdeklarationen. Det framhävs ju i stället att det nu rör sig om en europeisk identitet. Jag har också läst Carl Bildts tal, som han höll i Bonn för en månad sedan. Det här är en olycklig förändring av det som markeras och framtonas. Jag vill starkt understryka, och det är mycket viktigt för vårt land, att de beslut som tas om vår säkerhetspolitik måste tas här i riksdagen. En statsminister kan inte göra justeringar, ändringar eller nya markeringar i den politiken som skapar oklarheter. Den andra frågan handlar om gemensam säkerhet. Det är politiken om gemensam säkerhet, i stället för den politik som gick ut på avskräckning och att ställa upp i det kalla krigets forum, som har lett till dessa goda resultat. Det är det som vi nu kan skörda frukterna av. Den motsatta politiken var mycket negativ och fördröjde processen. Självfallet skall vi visa öppenhet när det gäller vår framtida politik och verkligen också klara ut de förändringar som har skett på det internationella området.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att i debatten om Maastricht komma ihåg att Maastrichtöverenskommelsen inte är något unikt lyckosamt förhandlingsresultat, utan resultatet av i vart fall sju år av framgångsrik fördjupning av den europeiska gemenskapen. Sedan mitten av 80-talet menar jag att det har skett en väsentlig förändring. EG har inte längre bara utvecklats, som man förr sade, genom ständiga kriser. Man har påfallande väl lyckats att fördjupa sitt interna arbete. Det tror jag är viktigt att komma ihåg och på så vis få perspektiv på Maastrichtöverenskommelsen. Samtidigt har EG inte varit särskilt lyckosam alls när det har gällt dess utrikespolitiska agerande. Desto viktigare är det att man i Maastricht har kommit överens om att för framtiden bättre samordna det utrikespolitiska agerandet. Det är positivt för Europa att man har åstadkommit det. Den svenska förhandlingen kommer naturligtvis i första hand att präglas av det som nu sker, och av de positiva uttalanden som har gjorts under våren, när regeringen och EG-kommissionen kommer att utbyta synpunkter, skriftligen och muntligen, inför den s.k. avin, som Sverige förväntas få i sommar. Vi får återkomma i riksdagen till diskussioner inför den för-förhandling som aviarbetet under våren i realiteten innebär. Men den motionsräcka som ligger till grund för detta betänkande, och som av naturliga skäl går tillbaka till sådant som har skrivits i ett tidigare skede, behandlar på ett område en fråga som tidigt kommer att vara viktig i den svenska formella förhandlingen och i den för-förhandling som aviarbetet redan i vår kommer att innebära, och det är regionalpolitiken. Den har diskuterats här tidigare också. Jag tror att det är ett område där man kan säga att utgången för svensk del är ganska öppen, och där det är utomordentligt viktigt hur regeringen agerar för att få ett bra förhandlingsresultat. Det är två frågor som är problematiska för Sverige. Den ena är att vi inte får ha instrument som innebär konkurrenssnedvridning. Den aspekten har man analyserat inför EES-förhandlingarna och konstaterat att vi i huvudsak kan fortsätta med den typ av regionalpolitik som vi har. Det kanske blir en eller annan justering, men inriktningen av regionalpolitiken behöver vi inte ändra just mot bakgrund av de justeringar som vi redan har vidtagit för att den inte skall vara konkurrenssnedvridande. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten, som också har berörts i debatten, gäller att EG är generös med regionalpolitik. Men deras kriterier innebär oftast ett fattigdomskriterium eller ett arbetslöshetskriterium. Glädjande nog har inte ens de mest avlägsna byar i Sverige, i glesbygden, den låga inkomstnivå eller den arbetslöshet som gör att de ''platsar'' i de traditionella kriterierna. Det gäller här att få respekt för våra annorlunda regionalpolitiska problem, dvs. de långa avstånden, de stora investeringsbehoven till följd av klimatkostnader, infrastrukturbehov och annat. Min bedömning är att det bör gå att få respekt för detta. Jag gör den bedömningen delvis mot bakgrund av de samtal som vi tidigare fört när det gäller jordbrukspolitikens roll i det här avseendet och det svenska jordbrukets möjligheter att också i EG få del av ett svenskt regionalpolitiskt Norrlandsstöd. Där har vi under min tid som jordbruksminister tillsatt en grupp med alla politiska partier företrädda. Gruppen har redan lagt fram ett förslag om hur vi skall anpassa och förändra vårt Norrlandsstöd, så att det skall kunna stå rycken i en EG-förhandling. Diskussionerna därvidlag ger mig sådan bakgrund att jag vill göra bedömningen att det kommer att vara möjligt att för svensk del få respekt för vår annorlunda typ av regionalpolitiska problem. Vi skall naturligtvis så långt möjligt komma innanför EGs strukturfonder på vissa områden. Vi skall också vara beredda att själva, ur egna skattepengar, betala en fortsatt regionalpolitik och få respekt för att vi skall kunna göra det som EG medlem. Men det kommer att kräva en aktiv förhandling -- det kommer inte av sig självt. Den svenska förhandlingen måste drivas med, som också sägs i utskottsbetänkandet, prioritet på detta område. Den socialdemokratiska oppositionen kommer att noga följa förhandlingarna. Vi kommer, om så behövs, att verkligen ligga på regeringen för att man skall se till att vi skall få ett bra utfall för den svenska regionalpolitiken. Detta skall vara möjligt enligt min bedömning. Avslutningsvis, herr talman, bara en kommentar till det Nic Grönvall sade tidigare om europeisk identitet. Jag tror att det är viktigt att den svenska regeringen inte så att säga lägger sig platt inför EG vid förhandlingarna och enbart talar om europeisk identitet. Sverige är ett land med goda förbindelser med en lång rad länder i den tredje världen. Vi har utrikespolitiskt utvecklat kontakter som är värdefulla för Europa som helhet. Vi skall inte släppa dessa kontakter. Vi skall inte prioritera ner dem. Jag tror att man på många håll i EG förväntar sig att det Sverige som blir medlem i EG är ett Sverige som har någonting att bidra med just när det gäller kontakterna med den tredje världen. Det perspektivet saknas helt i denna diskussion, där man talar om att vi i stället för vår tidigare utrikespolitik skall få europeisk identitet. Vi menar att det är att lägga sig platt inför EG, och det kommer inte att väcka respekt. Man förväntar sig inom EG att länderna går in med hög svansföring, att man har självrespekt för de insatser man är beredd att göra också i fortsättningen. Jag menar att det Sverige som skall vara EG medlem skall vara ett Sverige som skall kunna bidra just genom goda kontakter med den tredje världen.
Herr talman! Hade det inte varit för meningen där Mats Hellström uttalade sig om den socialdemokratiska oppositionens framtida avsikter skulle jag kunna ha anslutit mig till hans anförande, snarare än att komma med ett genmäle. Jag vill emellertid understryka att det inte ligger någon motsättning mellan att erkänna sin europeiska indentitet eller sin avsikt att låta den europeiska identiteten få ett större utrymme i utrikespolitiken och vår mycket väl kända och väl aktade relation till många länder i den tredje världen. Jag tror att, som Mats Hellström uttryckte saken, EG behöver Sverige åtminstone i det avseendet.
Herr talman! Det Nic Grönvall nu sade är tillfredsställande. Det hade varit bra om också regeringen gav uttryck för detta i stället för att genom utrikesministern ge intrycket av att man vill lämna den utrikespolitik som just syftar till goda kontakter med den trdje världen och söka europeisk identitet på annat sätt. Jag tror att den diskussion som förts från regeringens sida under den senaste månaden har skapat oklarhet i stället för klarhet kring Sveriges ståndpunkt. Vad är det för skillnad, Nic Grönvall, mellan neutralitetspolitik å ena sidan och alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig å den andra? Jag har frågat en del säkerhetspolitiska experter vad skillnaden är mellan dessa två begrepp. Den skillnaden tycks vara viktig för regeringen, och man vill ansluta där något annat. Den svenska positionen har ju alltid varit alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är vår neutralitetspolitik. Menar den nuvarande regeringen någonting annat, vore det intressant att få höra vad skillnaden är.

Herr talman! Jag tror att om Nic Grönvall vill utveckla sig till säkerhetspolitisk expert, skulle det säkert höja kvaliteten i det arbete som bedrivs på regeringshåll. Jag tror inte att man kan göra den distinktion som Nic Grönvall gjorde, därför att neutralitetspolitik är den politik som skall bygga under den alliansfrihet som skall syfta till neutralitet i krig. Det skall skapa trovärdighet, det är inte hela utrikespolitiken. Därom är vi dock totalt ense. Att neutralitetspolitiken inte kan vara en heltäckande beskrivning av Sveriges agerande utrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt är vi också ense om. Men så länge vi bygger vårt eget försvar på våra egna resurser och säger oss göra detta alliansfritt, så länge kräver också trovärdigheten att vi syftar till neutralitet i krig. Det är neutralitetspolitik. Att denna politik inte är en heltäckande beskrivning av vår utrikespolitik är vi ense om, och det är bra.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar präglas av en betydande samsyn i frågan om våra relationer till den europeiska integrationen mellan olika partier utom vänsterpartiet. Därför hade jag från början inte tänkt göra något inlägg, men som debatten nu har utvecklats känner jag ändå att det är nödvändigt att göra några kommentarer för att redovisa centerns inställning. Vi har fått en något bisarr debatt om vilken terminologi vi skall använda för att beskriva den svenska säkerhetspolitiken. Såvitt jag förstår är alla eniga om grunddefinitionen, nämligen alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Detta har under långliga tider varit beskrivningen av den svenska säkerhetspolitiken och det finns också fastlagt i den nuvarande regeringens regeringsförklaring. Det har nu uppstått en debatt om hur vi enklast beskriver den bl.a. i internationella sammanhang. Såväl statsministern som utrikesministern och andra har på goda grunder hävdat att beteckningen alliansfrihet är mindre ägnad att skapa missförstånd än den gamla beteckningen neutralitetspolitik. Vi har för vår del sagt att det är okej så länge den grundläggande definitionen, nämligen alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig, är den som gäller. Det har ingen ifrågasatt. Jag tycker uppriktigt sagt att det här är litet grand av en ankdammsdebatt. Man slåss om termer utan att egentligen ha skiljaktiga meningar i sakbedömningen. Jag noterar att Mats Hellström kom med en liten olivkvist på slutet genom att säga att beteckningen neutralitetspolitik inte är lämplig som en samlad beteckning för svensk utrikes och säkerhetspolitik. Det är nästan ett ordagrant citat av statsminister Carl Bildt. Denne har nämligen uttryckt saken på precis det sättet. Därmed kan friden kanske vara återställd på den punkten. Det viktiga är att vi fortsätter att föra en politik präglad av alliansfrihet syftande till neutralitet i krig. Men det ställer naturligtvis vissa krav på det utrikes och säkerhetspolitiska samarbete som vi tänker oss att delta i i EG, om svenska folket så vill. Ett sådant krav är att samarbetet skall präglas av enhällighet i principiellt viktiga frågor, så att Sverige inte tvingas in i utrikespolitiska positioner som vi inte själva har valt. Ett annat krav är att EG inte utvecklas till en militär allians, obligatorisk för alla medlemsstater. Jag vill konstatera att resultatet av Maastrichtmötet fyller de kraven. Det har inte framkommit något i Maastricht som skulle försvåra för oss att, som riksdagen säger, eftersträva medlemskap med bibehållen neutralitetspolitik. Den svenska utrikespolitiken har under några decennier varit präglad av vissa karakteristika, nämligen bl.a. att vi har verkat aktivt för avspänning och nedrustning, för att överbrygga stormaktskonflikter i världen och för att skapa en gemensam säkerhet i Europa. Den har också präglats av en strävan till solidaritet med tredje världen. Med hänsyn till en annan liten debatt som har förekommit tycker jag att det är viktigt att slå fast att den politiken har haft ett mycket brett stöd i Sveriges riksdag. Det har alltså inte varit någon socialdemokratisk politik utan en politik med en bred politisk förankring. Den har utövats av socialdemokratiska stats och utrikesministrar, men också av centerpartistiska och folkpartistiska. Det är givet att det nya utrikes och säkerhetspolitiska läge som vi befinner oss i ställer nya krav men också innebär nya möjligheter. Vi skall alltså inte föra vår utrikespolitik med blicken i backspegeln, utan den skall utgå från den verklighet som vi lever i. Men jag vill ändå hävda att viktiga element av det som finns i vår utrikespolitiska tradition kommer att vara betydelsefulla också i framtiden. Dit hör strävan efter nedrustning och avspänning i världen och inte minst strävan efter solidaritet med de fattiga folken i världen. En viktig skillnad är att vi nu har erhållit möjligheter att få nya instrument för vår utrikespolitik. Det utrikespolitiska samarbetet inom EG kan bli ett sådant nytt instrument, som naturligtvis innebär att vi själva i växande grad måste ta hänsyn till andra, men också att vi har möjlighet att få en betydligt större effekt och ett betydligt större genomslag för våra utrikespolitiska strävanden genom att vi samarbetar med andra länder. Därmed kan vi, som jag ser det, bidra till att prägla den europeiska identiteten. Genom att arbeta i ett större europeiskt sammanhang får vi möjlighet till större genomslag för våra strävanden, naturligtvis förutsatt att vi också kan få andra med oss, än om vi agerar ensamma. Den europeiska identiteten får naturligtvis aldrig sättas i ett motsatsförhållande till vår globala solidaritet och våra strävanden efter globalt samarbete.

Herr talman! Om jag förstådd Pär Granstedt rätt, skulle Sverige som alliansfritt land i framtiden medverka i EGs försvarspolitiska beslut, vilket innebär att man överlämnar de militära åtgärderna på den internationella arenan till Västeuropeiska unionen. Är det då särskilt realistiskt att vi i längden kommer att kunna stå utanför den typen av militära insatser? Vilket skäl skulle i så fall kunna åberopas av Sverige för att vi inte skulle kunna bidrag med styrkor i det här området? Varför skulle vi bara speciellt undantagna från sådana militära insatser? I det långa loppet ser jag inget hållbart argument för en sådan hållning.
Herr talman! Jag är inte alldeles säker på att Bengt Hurtig förstod mig rätt. Det är nämligen så att besluten i Maastricht innebär att den försvarspolitiska samverkan som en stor del av EG staterna önskar sig kommer att bedrivas inom Västeuropeiska unionen blir frivilligt för EGs medlemsstater. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara aktuellt för Sverige att bli medlem i Däremot är det inte uteslutet att Sverie skulle kunna bidra till fredsbevarande styrkor inom någon europeisk ram, men det blir i så fall något som vi bestämmer helt och hållet själva, på samma grunder som vi tidigare har beslutat att medverka i fredsbevarande styrkor inom FNs ram. Vi behåller själva vår fulla beslutssuveränitet när det gäller försvarspolitiska och militära frågor.
Herr talman! Om jag förstått Maastrichtmötet rätt skall försvarspolitiken samordnas, och det innebär att man måste delta i besluten på det området. Då blir man också på något sätt ansvarig för de uppgifter som sedan Västeuropeiska unionen kan få av EG.

Herr talman! Det är få frågor där jag under min riksdagstid upplevt så mycket kineseri som när det gäller riksdagsledamöternas arvoden. Det var länge ett elände när riksdag och regering själva skulle sätta sina löner. För regeringens del löste man det här problemet på det, som man tyckte, geniala sättet att man inrättade en statsrådslönenämnd 1984. Det principiella felet var emellertid att statsrådslönenämnden var underställd regeringen, vars löner den alltså skulle fastställa. För riksdagsledamöterna dröjde det innan det blev ordning. 1986 beslöt man sig för att höja lönerna med 15 %. Det hade då inte skett någon höjning på tre år. Men man löste inte den principiella problematiken. Det gjorde man först genom 1988 års ersättningslag, där man fastställde att riksdagsledamöternas arvoden skulle vara lika med den genomsnittliga lönen för byråchefer, rådmän, hovrättsråd och kammarrättsråd. Allt detta var okej. Var det så att den här kategorin fick ett lyft, så fick riksdagsledamöterna ett lyft. Blev det ingenting för den här kategorin, skulle det inte bli någonting för riksdagsledamöterna. Det var ju en förträfflig ordning. Nu hade vi en automatik. Men den här friden varade inte särskilt länge. Den 46 500 kr., en höjning med 3 300, och för övriga statsråd till 43 000 kr., en höjning med 3 000. Och riksdagsledamöterna väntade att det per den 1 oktober skulle bli klart också med höjningen för deras vidkommande. Nu bar det sig inte bättre än att det hade varit ett rätt bra år för kammarrättsråd, hovrättsråd och andra. De hade fått en rejäl lönehöjning, eftersom de hade släpat efter så mycket tidigare. Men se, nu kommer det märkliga. Den här höjningen med 3 955 kr., som automatiskt skulle komma enligt ersättningslagen från 1988, skulle man helt plötsligt inte verkställa. Man fick kalla fötter i regeringskansliet. Dessutom återverkade detta på riksdagsgrupperna. I många partier, inte minst i regeringspartiet, sprang ledamöterna ungefär som yra höns och var fullt beredda att gå ifrån det som man två år tidigare hade fastställt som princip. Redan inom två år efter antagandet av ersättningslagen vågade man inte längre tillämpa den. Den hade ju ändå tillkommit just för att förhindra sådana här situationer. Resultatet känner vi. Det blev en frysning av riksdagsledamöternas ersättning, till 21 625 kr. Det innebär att 1991 har blivit ett rätt dystert år för riksdagsledamöterna. Inte nog med att man har gått miste om en höjning på ca 55 000 kr. Därtill har också traktamentena skattebelagts, vilket gör att man missar kanske 30 000 kr. i det sammanhanget. Det blir alltså ungefär 100 000 kr. brutto mindre för riksdagsledamöterna. Detta var väl i och för sig föga heroiskt handlat av socialdemokraterna. Regeringen hade fått sin lönehöjning, men riksdagsledamöterna fick bli utan. Nu står vi i begrepp att på nytt fatta ett beslut om fortsatt avvikelse från den automatik som vi beslutat om tidigare. Det blir knappast bättre av att så många socialdemokrater, och också ledamöter från andra partier, mellan skål och vägg hejar på moderater och folkpartister: ''Se nu till att vi verkligen får ordning på det här. Men räkna inte på våra röster när det verkligen skall till -- ånej.'' Sådant kallar jag för hyckleri, skrymteri, feghet. Men vi i moderata samlingspartiet och folkpartiet talar öppet om hur det ligger till. Vi säger vad alla i denna kammare, eller i varje fall nästan alla, skulle vilja säga: Sluta med hyckleriet! Pacta sunt servanda, avtal skall hållas -- och i det här fallet är det lagen som skall gälla. Vi menar att 1988 års lag skall tillämpas från den 1 januari. Annars är vi tillbaka i samma elände som dessförinnan. Nu sägs det: ''Ja, men den 31 mars 1993 -- då skall minsann den här lagen gälla, men inte förr!'' Vem tror att de räddhågade ledamöterna vågar låta lagen gälla 1993? Vem tror på tomten efter jul? Det blir väl en ny lag om avvikelse, eller avvikelse från avvikelsen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Man kan också göra en jämförelse mellan riksdagsledamöternas arvoden och ersättningarna för några andra grupper. Vi har kommunal och landstingsrådens löner, och vi har utländska parlamentarikers villkor. Om vi nu ser till kommunal och landstingsråden, så kan vi konstatera att någon frysning på den sidan ingalunda föreligger. Och det är all right. Kommunalråden och landstingsråden skall ha en hygglig och anständig ersättning; det är också för dem ett ordentligt slit att hålla på med politiken. Jag har ingen egentlig statistik för kommunalråden, men jag har kunnat se i mitt eget län, i Östergötland, och kan då konstatera att den normala ersättningen till kommunalråd ligger mellan 28 000 och 30 000 kr., alltså nära 40 % mer än vad en riksdagsledamot har i ersättning. Landstingsrådens ersättning ligger genomgående över 30 000 kr. Vi såg häromdagen att Stockholms läns finanslandstingsråd kan räkna med en höjning till bortemot 45 000 kr. Nykomlingar bland landstingsråden i Stockholms län får ca 36 000 kr. mer än vad en riksdagsledamot har. Även i jämförelse med utländska parlamentarikers villkor ligger de svenska ersättningarna särklassigt lågt. Ur Riksdagens årsbok 1990/91 kan man ta några exempel från 1990; sannolikt är alltså ersättningarna högre. En belgisk parlamentariker hade då 30 400 kr. i månaden, varav hälften skattefritt. Så får han dessutom en liten bonus, totalt 8 500 kr. om året i semesterpengar -- och i julpengar. Det skulle väl vara trevligt om vi kunde få litet julpengar också, det kanske skulle behövas. Dessutom har han en heltidsanställd assistent, som kan utbytas mot två halvtidsanställda assistenter. I Danmark har en folketingsman 25 100 kr., plus en egen sekreterare. I Frankrike har en parlamentledamot 303 000 kr. i månaden plus 50 000 kr. i månaden för att kunna avlöna sekreterare och utredningshjälp. I Österrike, ett land som storleksmässigt överensstämmer med Om vi tillämpade lagen skulle vi komma upp i en ersättning på 26 200 kr. Den skulle något sånär befinna sig i paritet med ersättningarna i jämförbara länder. Denna låga ersättning, frysningen, kommer naturligtvis också, och det är kanske det viktigaste, att medföra att det i framtiden blir svårt att rekrytera riksdagsledamöter. I den situation då man har att välja mellan att kanske åta sig ett riksdagsuppdrag eller att vara kommunal eller landstingsråd, är det väl ingen tvekan om att många föredrar att vara kommunal eller landstingsråd. Man kan stanna hemmavid. Man slipper den speciella korridortillvaro som vi ledamöter från landsorten tvingas att leva med här. Man kan ägna sig åt ett socialt liv och t.o.m. ett familjeliv. Man slipper att leva avskild från vänner och familj under en rätt stor del av veckan. Jag har ytterligare en synpunkt. Det är mycket som behöver ses över vad det gäller riksdagsmännens villkor och då inte minst pensionsvillkoren. Jag träffade häromdagen en f.d. kollega som satt i riksdagen fram t.o.m. förra våren och som hade en statlig tjänst. Han var riksdagsledamot i tolv år och har därmed också kunnat konstatera att han inte haft någon möjlighet att följa med i karriären och få ett lönelyft i sin civila tjänst, som han då hade kvar. Han tänkte sig att detta till någon del kompenseras av att han ändå skulle erhålla 16 % av riksdagsarvodet i pension. Pyttsan! Nu vill man också ta detta från vederbörande. Allting skall samordnas, och i realiteten utgår inte någon som helst ersättning i pension för den tid som vederbörande har suttit i riksdagen. Detta underlättar naturligtvis inte heller rekryteringen inför framtiden. Fru talman! Jag vill i detta sammanhang också yrka bifall till reservationerna 2 och 4, vilka avser statsråden. Det finns ingen anledning att frångå den automatik som riksdagen beslutade om så sent som förra året, utan det finns anledning att gå tillbaka till det system vi tidigare fattade beslut om. Till sist, fru talman, finns i sammanhanget ett särskilt yttrande från Ny Demokrati. Man säger att arvodet är lågt, och sedan stämmer man in i den gamla vanliga kören: Det borde vi rätta till, men inte just nu! Där tror man uppenbarligen också på tomten. Det är den 31 mars nästa år som skall vara den förlösande dagen. Sedan talar man också om att ledamöterna skall ha en öppet redovisad lön. Vad finns det som kan vara mer öppet redovisat än riksdagsledamöternas ersättning, fru talman? Sedan säger man att principen skall vara: En arbetsgivare, ett arbete, en lön. Vad är det för en floskel? Vad menar man? Med katekesens ord skulle jag vilja fråga: Vad är det? Är det meningen att Ian Wachtmeister i detta fall inte skall ha någon som helst ersättning från The Empire, Bert Karlsson inte någon som helst ersättning från sina olika företag -- ett arbete, en lön -- eller vad är det egentligen man menar? Fru talman! Jag är trött på det här hyckleriet! Jag tror att vi är många i riksdagen som delar den uppfattningen. En riksdagsledamot skall inte behöva vara beroende av en massa extraknäck av olika slag. Han eller hon skall ha en anständig ersättning som ligger i paritet med ersättningen till kommunal och landstingsråd och utländska parlamentariker. Det gäller att slå vakt om riksdagen som institution och se till att vi även för framtiden har möjlighet att rekrytera kvalificerade kvinnor och män till detta som är demokratins yttersta utpost i vårt land.